Herr talman! Låt mig först konstatera att den tågordning som tillämpats vid framtagandet av detta betänkande lett till att bostadsutskottet och dess ledamöter förlorat ca 10 dagar i behandlingstid och att slutbetänkandet redan när det når kammaren tappat den särskilda sakinriktning som betänkanden som kommer direkt från resp. utskott ofrånkomligen har. Man hade säkerligen starka skäl när denna nyordning infördes i riksdagsordningen förra året. Ändå kan det finnas anledning att ompröva detta beslut.

Den här propositionen ger intryck av panikåtgärder. Och kanske är det inte så konstigt. Bostadsköerna växer, efterfrågan på bostäder ökar och priserna på marknaden når höjder som vi tidigare bara anat. Vi i miljöpartiet tycker att det är bra med ett förlängt stopp för övrigt byggande i storstäderna, om man skall mena allvar med strävan att få bukt med bostadsbristen. Jag håller dock med dem som kritiserar regeringen för en ryckig politik när det gäller byggandet. Det tycks bara vara två alternativ att välja på: full fart framåt eller tvärstopp. Det var ju inte länge sedan som alla resurser skulle sättas in på ombyggnader. Då blev resultatet, som vi ser det, att villkoren stimulerade till alltför omfattande och ofta icke önskvärda ombyggnader — man river ut utrustningar och inredningar i lägenheterna och byter mot nytt, vare sig det behövs eller ej, därför att lånereglerna tolkas så att ombyggnadsinsatserna skall ge nybyggnadsstandard. Detta vill vi ha bort, men inte på ett sådant vis att man sätter tvärstopp för ombyggnadsverksamheten genom att plötsligt — och dessutom retroaktivt — halvera räntestödet för ombyggnadslån. Det är viktigt att befintlig bebyggelse används på ett sätt som ger effektivt utnyttjande av resurserna. Det betyder att de hus som vi har skall kunna förnyas och byggas om för att bättre tjäna sina ändamål och för att vi skall kunna spara energi och få en bättre miljö. Hit hör då också att ombyggnadsregler skall gynna åtgärder som möjliggör källsortering av sopor, installation av solvärmeanläggningar, värmeväxlare och andra tekniska utrustningar som spar energi och minskar kostnaderna för uppvärmning — både för individen och för samhället i stort. Minskat importbehov av fossila bränslen osv. blir ju t.ex. en positiv följd för hela landets ekonomi. Det är också ytterst viktigt att antalet kontorslokaler och liknande som byggts i övermått i storstädernas centrala delar kan minskas radikalt genom att de invändigt görs om till bostäder. Jag vill göra ledamöterna uppmärksamma på det förslag till stimulansbidrag för ombyggnad av kontor och andra lokaler till bostäder i storstädernas centrala delar som miljöpartiet har tagit upp och som redovisas i reservationerna 58 och 59. Detta är mycket viktigt för att ge bättre balans mellan lokalyta och bostäder, minska bostadsbristen, minska trafikproblemen och samtidigt ge storstädernas centrala delar ett bättre liv — även utanför kontorstid. Arbetsplatser alstrar ju tre till fyra gånger mer trafik än vad bostäder gör. Det är viktigt att komma ihåg när man planerar tätorterna. Utvecklingen i min hemstad, landets huvudstad Stockholm, de senaste 15 åren är belysande för hur man skjuter bostadsproduktionen framför sig som en plog och bidrar till att skapa ett krisläge som det vi nu står inför. Vi saknar bostäder i största allmänhet — men särskilt små lägenheter i centrala delar, lägenheter med låga hyror som passar ensamstående — både ungdomar och äldre, t.ex. pensionärer. Vad har då hänt de senaste 10-15 åren? Ja, utan att göra anspråk på att vara fullständig i denna redogörelse — vilket inte går i detta sammanhang — finner jag det ytterst viktigt att påpeka och påminna dem som hört detta tidigare om att under en lång tid försvann mellan 1 200 och 1 500 små lägenheter varje år i Stockholm genom s.k. saneringar. Det var hus som revs eller byggdes om till kontor eller lägenheter som slogs ihop till större. Om vi gör en snabb, grov summering ser vi alltså att under bara 10 år har kommunen på så sätt bidragit till att med ca 12 000-15 000 lägenheter minska tillgången på just sådana lägenheter som vi är i skriande behov av. Detta har hänt i Stockholm. Samma utveckling har man såvitt jag vet haft i Göteborg och Malmö. Samtidigt har man dessutom sagt ja till ytterligare stora kontorskomplex — som vi kan se vida omkring den omtalade Globen — där kommunen skrivit ett Prot. 1988/89:47 bindande kontrakt med byggarna om 124 000 m? för kontor o.d. för att 16 december 1988 finansiera projektet så att kommunen inte skall belastas. Hur nycket Z— — arbetskraft har inte detta krävt, som kunde ha använts t.ex. till bostadsbyg Vissa ekontoniske i: politiska åtgärder, gande!

Herr talman! Bostadsbristen blir allt tydligare i Sverige. Frågan är inte om något skall göras, utan hur vi skall gå till väga för att ändra på denna utveckling. Utgångspunkten för regeringens proposition har varit att frigöra resurser till förmån för ett ökat bostadsbyggande. De restriktioner som det handlar om är inte ett mål i sig, utan de är medel för att nå politiska mål.

Avsikten med dessa åtgärder är att ombyggnadsverksamheten skall dämpas. Den skall hållas tillbaka, för det är ett nytillskott av lägenheter som nu är det mest angelägna. Bakom detta regeringsförslag finns det majoritet i bostadsutskottet och det finns motsvarande majoritet i finansutskottet. Vi som medverkat till majoritetsbetänkandet gör samma bedömning som regeringen gjort, vilket mycket vältaligt utvecklades av Jan Strömdahl. Vi säger att i en region överhettad av byggaktiviteter, där viljan hos byggmästarfolket att bygga kommersiella lokaler är så genomgående och tydlig, måste någon ställa upp och reagera till de bostadslösas förmån. Det är egentligen en kort sammanfattning av regeringsförslaget men också en påminnelse om att det handlar om ett politiskt ansvar i bostadsfrågan. Vi har nu hört hur kritiken har utformats. Vi har hört Knut Billing som företrädare för moderata samlingspartiet och Erling Bager som företrädare för folkpartiet säga att förslaget inte har någon relevans med utgångspunkt i deras ideologi. Vad Knut Billing sade har vi hört många gånger förr. Han säger att det inte är regleringar som behövs utan att det är en ökad frihet på bostadsmarknaden, där man tillsammans skall lösa de uppkommande problemen. Och han säger att vägen till en balanserad bostadsmarknad är avreglering. Han känner flåset i nacken från Erling Bager i folkpartiet, som tycker att det är fel att genom byggregleringar eller, som det heter, andra regleringar bromsa nödvändiga investeringar. Han vill att dagens byggnadsreglerande åtgärder skall avvecklas och att några nya regleringar inte skall införas. Centern har anvisat en annan lösning, nämligen en investeringsavgift. Det är ingen hemlighet att investeringsavgiften är ett alternativ som har diskuterats, men slutsatsen har blivit att de påbjudna restriktionerna har större verkningsgrad och större genomslagskraft och att man snabbare når de syften som avses med det förslaget än vad man skulle uppnå med investeringsavgifterna. Det har varit bakgrunden till att vi diskuterar detta förslag som ett mera hårdhjärtat inslag på bostadsmarknaden. Hur skulle det bli om man släppte loss restriktionerna och gick Knut Billing och Erling Bager till mötes genom att avreglera och ge byggintressena chansen att ordna och fixa för att utveckla bostadsmarknaden i storstadsområdena? Vi kan ta den näraliggande region där vi just nu befinner oss som exempel. Här finns i dag ett lager av byggprojekt utanför bostadssektorn på 14 miljarder kronor, utöver att åren 1989 och 1990 redan är fulltecknade inom den 70-procentiga kvoten. Det innebär att om den kommersiellt inriktade byggverksamheten skulle få utvecklas utan några hinder, skulle det inte byggas några bostäder alls, men det skulle bli en enormt god tillgång på lokaliteter av annat slag. Detta är orimligt. Det visar att moderaterna och folkpartiet vill lämna ifrån sig sitt politiska ansvar för bostadsfrågans lösning till de kommersiella intressena, dvs. att man inte är beredd att för egen del ta något politiskt ansvar alls för bostadsfrågans lösning. Man har gått tillbaka till det som inträffade efter 1982 års val och målar i de mest dystra färger upp hur den nya regeringen genom regleringar av olika slag ändrar förutsättningarna för bostadsfrågans utveckling. Herr talman! Jag vill bara säga att det gjorde regeringen rätt i. Vid den tidpunkten fanns det 40 000 tomma lägenheter. Det fanns i vissa regioner en arbetslöshet bland byggnadsarbetare på mellan 10 och 11 96. Arbetsmarknaden var inte i god kondition, och många hade fått uppleva en utveckling där resursfördelningen hade kommit snett. Det var alldeles självklart att det i denna situation var nödvändigt att vidta åtgärder för att stimulera avsättning av bostäderna, för att skapa intresse för ombyggnadsverksamhet, för att med stimulansåtgärder från samhällets sida se till att man fick en större effektivitet på bostadsmarknaden. I dag är läget omvänt. I dag bör inte ombyggnadsverksamheten prioriteras utan den får stå tillbaka till förmån för nyproduktion — detta för att man skall nå det syfte som vi alla strävar efter, nämligen balans och långsiktighet på svensk bostadsmarknad. Men det måste ske på villkor som värnar de många människornas behov. Vi måste komma till rätta med kostnadsutvecklingen.

Vilka är det som i slutänden får ta konsekvenserna av denna olyckliga kostnadsutveckling? Jo, det är hyresgästerna. Byggmästarintressena klarar sig alltid. De är vinnare i denna konjunktur. Med de höga kostnaderna i bostadsbyggandet är det i förlängningen hyresgästerna som får bära de tyngsta bördorna. Det har sagts mycket om behandlingen i utskotten och det har diskuterats vilka förändringar som har skett under utskottsarbetets gång. Det är bra att det påpekas att det är utskotten som skall ändra och förbättra propositioner na och anlägga synpunkter på dem om det ligger i linje med de intressen som majoriteten i utskotten representerar. Till sist vill jag säga att jag tyckte att Agne Hansson var litet för självisk i all sin mysighet i talarstolen när han sade att de elva tillkännagivandena i bostadsutskottet inte hade varit möjliga att genomföra, om inte centern hade uppträtt som den gjorde. När man i centern blev medveten om att man inte kunde få igenom ett avslag på propositionens förslag var hela ambitionen att göra det bästa möjliga av läget. Jag vill bara påminna Agne Hansson att många av de motioner som har biträtts och som i positiv mening innebär en förändring av propositionen, kommer från socialdemokratiska motionärer. Det är bra att vi kan hitta gemensamma lösningar, men jag tyckte det var något för djärvt att tillskriva centern hela äran av denna förändring.

Herr talman! Oskar Lindkvist säger att bostadsbristen blir allt påtagligare i Sverige. Ja, det är väl alldeles korrekt att bostadsbristen har ökat under de år som socialdemokraterna har haft majoritet här i riksdagen. Han säger också att man nu höjer ingångsräntan från 2,6 90 till 5,25 960 och får det att låta som om detta inte är särskilt märkligt. Men, Oskar Lindkvist, det är faktiskt så att det genom bruksvärdessystemets konstruktion blir omöjligt att bygga om ett hus utan de subventionerade lånen. Sedan säger Oskar Lindkvist att vi moderater hävdar att vi skall lösa problemen på bostadsmarknaden genom avreglering. Ja, det är alldeles korrekt. Oskar Lindkvist redovisade själv ganska utförligt de resultat som vi nu ser. Han sade att man har ett lager av låneärenden som uppgår till 14 miljarder och en fulltecknad kvot för åren 1988 och 1989 i Stockholms län. Så går det när man reglerar, Oskar Lindkvist. Sedan kritiserar Oskar Lindkvist den borgerliga bostadspolitiken. Men även om den i alla avseenden inte var helt fullgod under de borgerliga regeringsåren låg ändå bostadsbyggandet på en högre nivå. Ni har nu efter sex år lyckats komma upp till den lägsta siffra för bostadsbyggandet som de borgerliga regeringarna kunde prestera. Det är alltid något, men jag tror inte att ni skall kritisera de borgerliga partierna särskilt mycket. Oskar Lindkvist säger att vi måste komma till rätta med kostnadsutvecklingen. Men, Oskar Lindkvist, Byggnadsarbetareförbundet har sagt att det förslag som ni nu lägger fram kommer att leda till att produktionskostnaderna ökar. Jag har tidigare i debatten citerat detta, det är precis så man skriver i sitt brev till riksdagsledamöterna. Vi har aldrig sett en sådan ökning av produktionskostnaderna som under de senaste åren då socialdemokraterna har haft regeringsansvaret. Produktionskostnaderna fullkomligt rusar i höjden. Vad beror det på? Jo, det beror på att ni snart har reglerat allting inom svensk bostadspolitik. Det är resultatet, Oskar Lindkvist. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Herr talman! Oskar Lindkvist undvek att kommentera den huvudkritik som vi från folkpartiet riktade mot propositionen. Den först framförda kritiken gällde att man skall föra samma politik före valet som efter valet. Oskar Lindkvist gick i stället in och talade om de mål och de medel regeringen hade med denna proposition. Man kan nästan se i ögonvrån på Oskar Lindkvist att han skäms litet grand över att ett sådant här förslag kom så hastigt efter valrörelsen. Vi i folkpartiet tycker att man skall kunna föra samma politik före valrörelsen som efter den. Det är ett anständighetskrav att man gör på det viset. Jag kritiserade ryckigheten i den socialdemokratiska bostadspolitiken. Inte heller detta tog Oskar Lindkvist upp i sitt anförande. Vi diskuterar nu ROT-programmet, ombyggnadsverksamheten och lånen. Vi har under hela den period som ROT-programmet funnits föreslagit en mer varsam ombyggnad. Man skulle förändra regelverket på så sätt att det skulle värna om ett genomförande av en renovering och ombyggnad av fastigheten som svarar mot det behov som finns. Det skall inte vara så, som nu varit fallet, att ju mer omfattande ombyggnaden varit, desto fler generösa lån och subventioner får man. Socialdemokraterna har vägrat att lyssna på detta. Man har fortsatt med ett program som innebär lyxsaneringar. Nu kommer plötsligt ett tvärstopp. I stället för att reglera verksamheten tidigare och utforma ett program för en mer varsam ombyggnad lägger man fram ett förslag som innebär att man tvärt stoppar ombyggnader. Ett annat exempel på ryckigheten är att man under ROT-programmet utgett bidrag för att slå samman lägenheter, och man har på det sättet raderat ut massor av smålägenheter som inte minst efterfrågas av ungdomar. Man har vägrat inse att det är en felaktig politik. När sedan ungdomar och andra efterfrågar fler smålägenheter, då upptäcker man att det här är galet och kommer med nya subventioner i form av något som kan kallas för hittelön till fastighetsägare som kan uppbringa en mindre lägenhet, en etta eller en tvåa. Det är subventioner hit och subventioner dit och en ryckighet som är kolossal. Låt mig också nämna att man år 1982 under hela valrörelsen förde fram budskapet att när socialdemokraterna får regeringsansvaret så skall man öka byggandet och det skall bli fler byggnadsarbetare som får arbete; och som följd av detta får andra, bl.a. möbelfabrikanter, mer arbete och slutligen får Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna hjälpa till att tillverka gardiner. Hur blev det? Det blev precis tvärtom. Bostadsproduktionen minskade drastiskt efter det socialdemokratiska maktövertagandet.

Herr talman! Jag skall av hänsyn till kammaren försöka att inte vidga den här debatten alltför mycket. Låt mig bara konstatera att Oskar Lindkvist och jag är ense om att det är för att frigöra resurser för ett ökat bostadsbyggande som vi skall vidta åtgärder. Det är då fråga om att ställa upp till fördel för de bostadslösa. Vi är däremot inte ense om vilka medel man skall använda och vilka åtgärder man skall vidta. Jag bestrider bestämt att de här föreslagna åtgärderna, att i första hand ge sig på ombyggnadsverksamheten, skulle ge den största effekten. Detta försökte jag belysa i mitt tidigare anförande genom att hänvisa till att nybyggande av arbetslokaler i dag tar den klart största delen av resurserna. Jag noterade med tillfredsställelse att även Oskar Lindkvist tog upp den saken och att han var oroad över utvecklingen. Jag visade exempelvis på att det planerade byggandet av kontorslokaler och arbetsplatslokaler skulle innebära investeringar på 26 miljarder kronor för vilka man ungefär skulle få 39 000 lägenheter. Jag tycker att detta visar på den dimension som det här är fråga om. Jag vill fråga Oskar Lindkvist om han kan uppnå samma klara effekt statistiskt genom att ge sig på ombyggnadsverksamheten. Jag väntar mig att även socialdemokraterna snart är beredda att ansluta sig till centerns förslag om en begränsning av byggande av detta slag att man och i stället styr över verksamheten till ett ökat bostadsbyggande. Det är detta som måste till för att vi skall få till stånd fler bostäder. Jag vill slutligen säga att det är möjligt att jag var litet väl självisk i min argumentering — jag medger gärna det, man skall ju vara vänlig när man närmar sig jul. I repliken till moderaten Knut Billing jämförde jag centerns agerande med moderaternas agerande, och i den jämförelsen kan möjligtvis Oskar Lindkvist ge mig rätt. Jag medger gärna att det finns utrymme för att diskutera och för att finna lösningar tillsammans med socialdemokraterna i bostadsutskottet, och jag vill också ge Oskar Lindkvist en eloge för att det har varit möjligt att förbättra detta förslag. Men det kanske också berodde på att Oskar Lindkvist hade insett att socialdemokraterna inte hade egen majoritet i bostadsutskottet.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma med Jan Strömdahl i det han senast sade. Nog behövs det väl, Oskar Lindkvist, ännu mer kraftåtgärder för att dämpa kontorsbyggnationen och övrigt byggande? Utskottet har gått med på vissa insatser. Jag tycker det är bra att man ställer upp för att stimulera till ombyggnad av befintliga kontorshus invändigt till bostäder, med hjälp av den fortfarande låga räntan. Visst är det en stor bostadsbrist, Oskar Lindkvist, men hur har den 16 december 1988 uppstått? Jag tycker det är så påtagligt att man har blundat och inte tagit situationen på allvar. År efter år har gått, bostadsköerna har vuxit, och bristen har blivit större. Åtgärder borde ha föreslagits för länge sedan. Vad som förvånar mig som stockholmare är att en av Stockholms starkaste män, Mats Hulth — partikamrat till bostadsministern och Oskar Lindkvist — står valhänt och inte vet hur han skall bära sig åt, eller också låtsas han att han inte kan göra någonting åt det. Om det verkligen är så att den som har mest makt i Stockholms stadshus inte kan göra någonting åt bostadsbristen, då måste reglerna ändras ordentligt. Dock vore det skönt att slippa dessa drastiska åtgärder, dessa tvära kast. En mer långsiktig politik, ett större ansvar från dag till dag skulle behövas. Jag tror att man litet på sikt måste se på hur man kan hjälpa enskilda att få större inflytande över sitt boende. Detta kan ske lagligt och ekonomiskt genom att bromsa regleringar och genom att ha ekonomiska skyddsnät i form av bidrag och skattelättnader för de ekonomiskt svaga grupperna. Om man menar allvar med att hela Sverige skall leva, måste man möjliggöra för sådana som äger sina hus och bor utanför tätorterna att rusta dem, bygga på dem när familjen växer, och att bygga om dem när det behövs för den funktion de skall fylla. Det handlar t.ex. om energisparande och andra åtgärder man behöver göra för att följa med utvecklingen. Detta är någonting som vi måste ta itu med på lång sikt så att vi slipper få sådana här krispaket.

Herr talman!

Det är precis detta som har skett. I den processen är hyresgästerna de stora förlorarna och byggmästarintressena de stora vinnarna. Samhället har ingenting att vinna på att ytterligare ge spelrum på bostadsmarknaden för intressenter som har vinstintresset som allt avgörande för sin verksamhet. Jag tror Knut Billing, när han får tillfälle att meditera litet i stillhet, så småningom kommer fram till att detta förhållande inte är acceptabelt. Därför tycker jag det är angeläget att betona vikten av de av regeringen föreslagna åtgärderna. Knut Billing vill inte bara ha en fri marknad. Han vill dessutom dra in mer pengar än de 300 miljoner regeringen föreslagit i sin proposition. Han vill dra in 1 miljard, dvs. det skall vara ännu dyrare. Man skall inte bara ha högt kostnadsläge, baserat på aktiviteter som inte tjänar bostadsintressenterna, utan man skall också vara med och betala 1 miljard utöver de ökade hyreskostnaderna. Det är en fullständig omöjlighet. Jag hade trott att Erling Bager hade lärt något av sitt umgänge med moderaterna och Knut Billing. Även Erling Bager har dåliga kort i denna fråga. Folkpartiet föreslår ju vissa försämringar av stödet på bostadsmarknaden. Det handlar då inte bara om dessa 300 miljoner, utan folkpartiet vill plocka ytterligare 300-350 milj.kr. av hyresgästerna, det kan Erling Bager som är en duktig ekonom tala om. Varken folkpartiet eller moderaterna är så Prot. 1988/89:47 där riktigt generösa mot hyresgästerna. 16 december 1988 Jill Lindgren ser utvecklingen i ett backperspektiv. Mycket hade kunnat ändras om man hade kunnat se denna fantastiska utveckling, men svaret till Kra oa både Jill Lindgren och Jan Strömdahl är att om det behövs ytterligare FYETSUERIG m.m. åtgärder är vi självfallet intresserade av att diskutera dem.

Herr talman! Det finns en mycket stor skillnad mellan folkpartiets bostadspolitik och den socialdemokratiska. Det verkar som om Oskar Lindkvist inte vill lyssna och svara på de frågor som ställs. Folkpartiet har redovisat sina besparingar före valrörelsen till skillnad från socialdemokraterna. Vi har redovisat att vi tycker att det är nödvändigt att minska bostadssubventionerna, och vi har föreslagit det på ett mera anständigt sätt än den socialdemokratiska propositionen redovisar. Detta vill inte Oskar Lindkvist kommentera. Vore det inte, Oskar Lindkvist, ett anständighetskrav att föra samma bostadspolitik före valet som efter valet? Hyresgästföreningarna tycker det. Jag skulle kunna visa tidningsurklipp, som jag har i min bänk och varav framgår hur man protesterar mot sveket från socialdemokraterna i den förda valrörelsen om bostadspolitiken. Det vill Oskar Lindkvist inte heller kommentera. Men detta är den faktiska sanningen, om man skall summera vad som skett i valrörelsen. Ta ansvar för era förslag till nedskärningar och låt bli att vulgärräkna på folkpartiets förslag! För en saklig bostadspolitik så kanske det finns vissa beröringspunkter för den svåra match som återstår för framtiden, nämligen att börja trappa ned bostadssubventionerna. I Oskar Lindkvists första anförande fick jag en fråga om kostnaderna. När det gäller prisökningarna inom byggandet har vi sagt och hävdat att de allt större subventionerna har påverkat byggprisutvecklingen och byggkostnaderna. Vi har pekat på det här sambandet och sagt att man bör, som ett led i att försöka komma till rätta med de ökande byggkostnaderna, börja att göra en avtrappning av subventionerna. Det har vi framfört i många partimotioner, som Oskar Lindkvist kunnat ta del av. Det är också mitt svar på den fråga han ställde.

Herr talman! Oskar Lindkvist säger att den minskning av räntebidragen som vi föreslår driver upp boendekostnaderna. Ja, visst gör den det i viss utsträckning, för fastigheter som är byggda för länge sedan, fastigheter som har mycket låga räntebidrag och som hade mycket låga byggkostnader. Det tycks vara så att våra förslag alltid driver upp hyrorna, men när socialdemokraterna efter något år tar hälften av våra förslag driver det inte alls upp hyrorna. Oskar Lindkvist får ändå bestämma sig. Sedan säger Oskar Lindkvist att jag inte förstår varför kostnaderna ökar. Jag vill fråga Oskar Lindkvist: Om nu socialdemokraterna trumpetar ut att bostadsbyggandet skall öka kraftigt, jämfört med tidigare låga nivå, genom ytterligare regleringar, är det prisuppdrivande eller prissänkande? Tacksam 75 för ett svar. Oskar Lindkvist, har Byggnadsarbetareförbundet fel när det i sitt brev till derna ökar?
Herr talman! Till Oskar Lindkvist vill jag säga att om jag ser det som hänt de senaste tio åren i backspegeln, så beror det inte på att jag inte har följt utvecklingen utan på att tiden har gått, tyvärr. Under de senaste tio åren har jag följt utvecklingen mycket noga, och jag vet att när man i Stockholms stadshus haft att välja mellan bostäder och kontorslokaler har socialdemokraterna, med hjälp av folkpartister och moderater, gång efter gång fattat beslut som inneburit att bostadsbyggandet dragit det kortaste strået. Det är problemet, och jag vill försöka komma underfund med om det är lagarna som sätter hinder i vägen eller om det är ett ekonomiskt tänkande som säger att bostadsbyggande har vi aldrig råd med. Det får inte kosta någonting, och ekonomiskt går det bara att försvara kontorsbyggande. Eller vad är det som gör att bostäderna kommer till korta? Jag är väldigt glad om Oskar Lindkvist vill hjälpa till genom att han och övriga ledamöter i bostadsutskottet — kanske också bostadsministern vill vara med - sätter sig ned tillsammans med lokala politiker och tar reda på vad det egentligen är som gör att bostadsbyggandet gång efter gång efter gång drar det kortaste strået. Är det krokodiltårar vi ser när Mats Hulth beklagar sig över bostadsbristen? Eller är det så att reglerna faktiskt inte tillåter bostadsbyggande? Jag är glad om vi kunde titta på det tillsammans.

Herr talman! Knut Billing konstaterar att när vi driver upp kostnaderna är det inte till nackdel för hyresgästerna, men när moderaterna gör det är det alltid till hyresgästernas nackdel. Det beror helt enkelt på att moderaterna aldrig har besvärat sig med att betrakta bostaden som en social angelägenhet. Där är den stora skillnaden mellan socialdemokratin och moderata samlingspartiet. Det är också svaret till Erling Bager, som nu medger att det kostar mer pengar med folkpartiets förslag än vad som framgår av resonemanget i utskottets betänkande. Det är intressant att notera hur Erling Bager har svarat för den verkliga praktinsatsen i den här debatten. Han har åberopat Hyresgästernas riksförbund som part i målet mot socialdemokraterna i bostadsfrågan. Jag vill bara påminna om att i valrörelsen, den som vi blev påminda om i Erling Bagers senaste inlägg, fick hyresgäströrelsen på moppe av självaste Birgit Friggebo sedan den hade kritiserat folkpartiet. Hon kallade Hyresgästernas riksförbund för en socialistisk kamporganisation. Denna socialistiska kamporganisation har nu plötsligt blivit en bundsförvant till folkpartiet i bostadsfrågan. Jag skall inte reta upp Erling Bager ytterligare med att läsa vad som står i folkpartiets partimotion, men jag erinrar om att där finns en lång uppräkning av försämringar för de boende som folkpartiet vill genomföra. Förslagen leder till högre hyror, och det blir svårare för många människor att efterfråga lägenheter. Herr talman! Den här debatten har med all önskvärd tydlighet visat att den faktor som driver upp kostnaderna i storstäderna, till men för boende och bostadssökande, är de väldiga vinstintressen som länge har fått spela ganska fritt på området. Det är mycket bra att regeringen ser till att det sker en ändring. Det förslag som nu har lagts fram är mycket välkommet. Till slut vill jag säga till Jill Lindgren, som nu tittar sig omkring i backspegeln, att jag faktiskt inte känner igen den bild av Stockholm, av Stockholms socialdemokrater och av Stockholms bostadspolitik som hon tecknade i sitt inlägg. Ändå har jag följt bostadsdebatten i Stockholm under väldigt många år. Jag kan försäkra dem som har en annan uppfattning än den Jill Lindgren gav uttryck för att bostadsfrågan alltid haft prioritet hos socialdemokratin i Stockholm.

Herr talman! Jag skulle värdesätta ifall bostadsutskottets vice ordförande ville vara kvar och eventuellt besvara en fråga som jag avser att ställa i mitt inlägg. I den här debatten har det pratats om lyxsaneringar i storstadsområdena. Förvisso har det förekommit sådana, men jag skall ta upp ett praktiskt exempel på vad som kommer att hända efter det dråpslag som nu riktas mot möjligheterna att renovera fastigheter i storstäderna. Jag är kanske själv litet part i målet, därför att jag bor i ett område där de negativa konsekvenserna kommer att bli mycket stora. Gullviksborg i Malmö består av åtta höghus och tio låghus. Sedan några år tillbaka pågår där en renovering, och 85 96 av bostadsbeståndet är färdigrenoverat. Jag vill betona att det inte handlar om någon lyxsanering. De som har velat har fått sina balkonger inglasade. De som bor på första våningen har kunnat få en uteplats med några kvadratmeter gräsmatta i de fall det varit praktiskt möjligt. Man har tagit bort den gamla ytbeläggningen, som definitivt var miljöfarlig, och satt tegel i stället. Hyresgästerna i detta område har under åren deltagit aktivt i resonemanget kring ombyggnadsverksamheten, och de har fått igenom en del av sina krav. Detta är absolut inte, herr talman, något exempel på en lyxsanering, utan det handlar om hederlig, gammal vanlig, behövlig renovering. Jag skulle vilja be Oskar Lindkvist att någon gång komma ner till Malmö och titta på detta område, där åtta höghus och fem låghus har renoverats, medan fem hus inte kommer att renoveras därför att lånevillkoren framöver blir sådana att ingen kan eller vill betala en hyra för t.ex. en trerumslägenhet som kommer att stiga med 1 000 kr. genom regeringens dråpslag. medan 85 96 har renoverats. Jag förstår att det är dyrt att bygga om och att renovera, men ett så kraftigt och snabbt slag som den fördyring som riksdagen tydligen kommer att driva igenom i dag är det mycket svårt att förklara, framför allt för malmöborna i Gullviksborg. Herr talman! Jag är säker på att många andra i Sverige kan peka på samma effekter av detta förslag.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat vad jag svarar de hyresgäster i Malmö som bor i dåliga lägenheter, som på grund av regeringens förslag nu inte får någon ombyggnad. Mitt svar till dem är att orsaken till att ombyggnadsräntorna har ändrats och försämrats är att nyproduktion av lägenheter skall släppas fram. I valet mellan att låta ombyggnaden av gamla fastigheter fortgå och att släppa fram nyproduktionen är det rimligt att i bostadsbristens Sverige släppa fram nyproduktionen. Det svaret tror jag att Sten Andersson med gott samvete kan ta med sig till Malmö.
Herr talman! Jag förstår att Oskar Lindkvist inte lyssnade på mitt inlägg, åtminstone inte i början. Det handlar inte generellt sett om hyresgäster i Malmö, utan om ett område som är geografiskt klart avgränsat, där 85 96 av bostadsbeståndet har renoverats men där renoveringen av återstående 15 90 kommer att stoppas. Sedan två år tillbaka står 100 lägenheter tomma där, just i avvaktan på en renovering. Det svar som Oskar Lindkvist gav till mig tror jag inte att han har kurage nog att åka ner till Malmö och lämna till dessa hyresgäster.
Herr talman! Jo, jag har kurage att både åka till Malmö och tala med hyresgästerna där. Men nu handlar detta om att omständigheterna har tvingat oss att släppa fram nyproduktionen. Bostadsutskottet och finansutskottet har emellertid skrivit att det av arbetsmarknadspolitiska skäl eller bostadsförsörjningsskäl skall vara möjligt för myndigheterna att göra bedömningar. Jag utesluter inte att detta kan vara ett område som det bör finnas möjligheter för myndigheterna att se positivt på. För att kunna ge ett bestämt besked måste jag veta mer om projektet än det som Sten Andersson har sagt i sina anföranden. Jag tycker alltså att det är värt att pröva de möjligheter som nämns i utskottets betänkande när det gäller att ompröva detta projekt.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta att polemisera mot Oskar Lindkvist. Jag noterar och tar till mitt hjärta att han gav en öppning i denna debatt. Om han framöver kommer att sakna uppgifter om området Gullviksborg i Malmö, skall jag se till att han får allt det han behöver.

Prot. 1988/89:47 Herr talman! Vi som har skrivit motion Fi19 är naturligtvis utomordentligt 16 december 1988 nöjda med utskottens behandling av våra krav. Att-satserna om äldreboen det och de regionala bedömningarna av räntesatsen har antagits. Även MRS önskemålet i den tredje att-satsen har tillgodosetts, t.o.m. med en bättre BOYBSKA GROT m.m. lösning än den som vi motionärer föreslog. Det borde vara uppenbart för var och en att riksdagen genom dagens beslut lägger mycket stor vikt vid att byggsysselsättningen kan upprätthållas och att de bostadssociala målen inte sätts åt sidan. Regeringen ges nu möjlighet att hantera höjningen av den garanterade räntan på ett nyanserat sätt. Men det förutsätter också, herr talman, att regeringen är beredd att ompröva sitt beslut från november i år, om ett tak för ombyggnadslån på tillsammans 7,2 miljarder. Det innebär nämligen en halvering av lånevolymen i förhållande till föregående år. Om regeringen inte är beredd till detta, handlar den inte i riksdagsbeslutets anda, och effekten kan bli en helt onödig byggarbetslöshet.

Herr talman! Så sent som i våras ansåg socialdemokraterna i regering, näringsutskott och kammare att det var helt nödvändigt med fortsatta importrestriktioner på tekoområdet. I valrörelsen togs från socialdemokratiskt håll avstånd från förslaget om en avveckling av importbegränsningarna, när detta framfördes från främst folkpartiet. Inte minst de tekoanställda bibringades uppfattningen att någon avveckling av restriktionerna inte var aktuell. Men när valet väl är över och vallöftena enligt känt maner är till intet förpliktande låter så regeringen meddela att importbegränsningarna är till betydande skada såväl för konsumenterna som för samhällsekonomin, varför de måste avvecklas. Det som var nödvändigt, viktigt och värdefullt ännu i september, före valet, är till nackdel och skada i samma månad efter valet. Helomvändningen är total, och de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet och finansutskottet följer lydigt med i svängarna. Förbittringen är med rätta stor inom tekobranschen för detta svek. Protesterna har heller inte uteblivit från såväl arbetsgivare som anställda. Regeringen presenterar sitt avvecklingsförslag på ett enligt min mening synnerligen bristfälligt sätt. På knappt en halv sida i propositionen förkastas den sedan länge bedrivna handelspolitiken på tekoområdet, som förts med stöd av internationella regler i samarbete med andra i-länder. Omläggningen är total, det internationella samarbetet överges och landets gränser skall stå vidöppna för import av tekovaror även från länder där det bevisligen sker prisdumpning med statsmedel. Någon analys av konsekvenserna av denna helomvändning har regeringen inte mäktat med att göra. Enligt min mening är riskerna för omfattande företagsnedläggelser stora, vilket i hög grad kan komma att drabba Sjuhäradsbygden. För flera av de utvecklingsländer som man anser sig vilja stödja genom åtgärden torde effekten bli den rakt motsatta. Från EG:s sida lär man knappast stillatigande finna sig i att Sverige ger en signal till omvärlden att öka sina exportansträngningar till vårt land med en minskning 79 i motsvarande grad från EG som följd. Risken är uppenbar för åtgärder från EG:s sida riktade mot Sverige. Vad slutligen gäller de förväntade stora effekterna på konsumentpriserna tror jag att vi alla gör klokt i att något dämpa entusiasmen. Erfarenheterna från den låga dollarkursen talar sitt tydliga språk. Vart tog prisraset vägen i det sammanhanget? Såväl regering som riksdag har vid flera tillfällen uttalat sig om nödvändigheten av ett breddat och fördjupat samarbete med EG. Detta skall ske på varje område så långt det är förenligt med neutralitetspolitiken. Från näringslivets sida är inställningen alldeles otvetydig till detta samarbete. Det är således av största vikt att vi i vårt land agerar så att vi inte fjärmar oss från EG. Tyvärr innebär den aviserade avvecklingen av tekobegränsningarna att frågan .om ett samarbete och en harmonisering med EG beträffande handelspolitiken och dess liberalisering på en så utpräglat konkurrensutsatt sektor som teko helt har åsidosatts. Detta är allvarligt och beklagligt. Det finns ingen anledning att ifrågasätta uppriktigheten bakom de uttalanden som från skilda håll gjorts beträffande nödvändigheten av en harmonisering med EG. I konsekvens härmed borde alla de som förfäktar denna uppfattning rimligen ställa sig bakom kravet på att handelspolitiken på tekoområdet successivt och målmedvetet anpassas till och harmoniseras med EG, vilket jag har dristat mig att framföra i en motion. Men ack, nej då! En överväldigande majoritet av ledamöterna i näringsutskottet och finansutskottet yrkade avslag på motionen. Herr talman! Politik och logik går förvisso inte alltid hand i hand!

Herr talman! Hans Nyhage talade ganska klokt. Det finns ju en reservation, som i stort sett innebär ett bifall till hans motion. Så han har ju möjligheter. I dag uttalar vi oss helt enkelt om vilken politik som skall gälla när vi lägger upp en ny strategi för vår tekopolitik. Regeringen har ju fallit till föga eller intagit samma ståndpunkt som den som moderata samlingspartiet och folkpartiet har haft under ett antal år, nämligen att det viktigaste av allt är att avreglera. På det sättet tror man att man skall kunna erbjuda konsumenterna lägre priser, så att de skall kunna inbespara pengar. Nu skall vi ha klart för oss att vad det handlar om är en ganska liten volym, eftersom man redan i dagsläget har tagit större delen av den svenska marknaden när det gäller importerade varor. För några år sedan sade man att det var möjligt att tjäna 4 000 kr. per familj, om regleringarna togs bort. I dag har summan krympt med drygt en tusenlapp. Nästa år är väl också den tusenlappen borta. Men gör man den aviserade omläggningen, om man inte skriver under ett mulitfiberavtal som innebär begränsningar mot lågprisimporten, kommer ju detta att få konsekvenser. Det rör sig här om en lågprisimport som baseras på varor som har producerats i former som vi här i Sverige inte på något sätt kan godkänna, varken när det gäller behandlingen av dem som arbetar eller i fråga om de miljömässiga aspekterna. I Sverige kommer de ju att få till konsekvens att många företag får bekymmer, framför allt kommer de som arbetar i företagen att drabbas. Jag tror inte att företagen i och för sig, i varje fall inte de större företagen, får så stora problem. De flyttar ju bara sin verksamhet till utlandet, och då klarar de sig. Men många små och medelstora företag kommer att få bekymmer. Framför allt har de som arbetar med tekoprodukter all anledning att vara oroliga. Det betyder också att de bygder som är beroende av tekoindustrin också kommer att få problem. Det är inte så säkert att det är lätt att få fram ny verksamhet. För Sjuhäradsbygden som jag representerar — i dag talar jag för den reservation som centerpartiet avlämnat i finansutskottet — baseras ju bygdens struktur i mycket stor utsträckning på att de här små och medelstora företagen på tekoområdet finns. Dessa företag håller bygden levande. Även målet levande landsbygd kräver att vi har en livskraftig tekoindustri. En grundläggande förutsättning för en bra beredskap på området textila produkter är en egen tillverkning av många av produkterna. Framför allt måste vi ha kvar ett kunnande i landet, och då handlar det inte bara om kläder utan om en mängd andra saker som sjukvårdsartiklar och insatsvaror i övrig industri. Dessutom har tekoindustrin vidgat sitt tillverkningsområde med många nya material. Som Hans Nyhage sade är det litet märkligt att Sverige i dag vill gå före andra länder i Europa när det gäller de här begränsningarna och inte underteckna ett multifiberavtal. Sverige med sina åtta miljoner invånare kan ju inte konsumera så mycket mer av vad de ifrågavarande länderna producerar, vilket gör att trycket på Sverige kommer att bli mycket svårare, liksom också konsekvenserna för våra företag. Sker avregleringen i takt med avregleringen i det övriga Europa kan det vara bra. Men samtidigt måste vi också kräva att tillverkningen i u-länderna sker i acceptabla former. Därför tycker jag att resonemanget i centerpartireservationen är rimligt, nämligen att man i de avtal som kommer att träffas mellan länderna också får in en socialklausul, som medför något så när rimliga villkor också för dem som arbetar. Nu är det också mycket viktigt att vi hjälper till och satsar på svensk teko, så att man får en bättre teknik. Textilindustrin är nämligen en teknikkrävande näring. Man har i många avseenden en långt driven teknik. Det här kräver ganska stora investeringar. Lönsamheten är inte sådan inom näringen att man utan vidare kan göra investeringar. Här finns det all anledning för samhället att satsa. De utvecklingslån som vi har föreslagit och som man måste ta ställning till i vår finns det, enligt vår mening, all anledning att införa. Man må sedan kalla det utvecklingslån eller något annat, det kan göra detsamma. Det måste skapas förutsättningar för ökade investeringar och för ökade satsningar på utbildning, design och marknadsföring. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservation 66.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna anser att handeln med varor i princip skall vara fri och att den skall bedrivas på lika villkor och med ansvar. Lika villkor kan uppnås genom socialoch miljöklausuler, där importen baserad på i Sverige förbjudna förhållanden och metoder kan regleras. På detta sätt kan lika konkurrensförhållanden etableras. Ytterst handlar det också om frågan om huruvida vi skall ha kvar en egen tekoindustri i landet, en tekoindustri som kan slås ut till följd av en orättvis konkurrens. Det produceras tekovaror under fruktansvärda förhållanden i tredje världen och att vi då, som Anne Wibble sade under förmiddagen, skall importera dessa kläder hit till Sverige för att barnfamiljerna skall kunna köpa sina kläder billigare kan inte vara riktigt, om produktionen sker genom barnarbete eller under andra oacceptabla miljöförhållanden. Vem betalar priset för att vi skall kunna köpa billigare? Jo, det gör barnen som arbetar med detta. Nuvarande importrestriktioner motverkar en angelägen industriell utveckling i utvecklingsländerna, det är sant. Handelsbegränsningarna gynnar för närvarande vissa västeuropeiska länders export av tekoprodukter till Sverige. Miljöpartiet de gröna accepterar den aviserade avregleringen under förutsättning att det inte innebär att vi stimulerar import av tekoprodukter som tillverkas under oacceptabla förhållanden. Regeringen bör aktivt verka för införande av miljöoch socialklausuler i internationella handelsavtal. Innan dessa har förverkligats motsätter vi oss avvecklingen av de nuvarande importrestriktionerna. Jag upplever att det i denna fråga finns en gemensam grön front som består av miljöpartiet, centern och vpk samt Hans Nyhage och kanske några socialdemokrater — en grön ståndpunkt gentemot de extrema frihandelsvännerna inom det socialdemokratiska partiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet. När det gäller utskottets förslag kan man säga att det är någorlunda balanserat i den bemärkelsen att det finns anpassningsåtgärder, övergångsbestämmelser, som inte moderater och folkpartister kan tänka sig.

Herr talman! Jag skall kortfattat kommentera det yttrande från näringsutskottet som fogats till detta betänkande. Jag avser då att i allmänna ordalag koncentrera mig på tekopolitiken. Vi får ju anledning att mer i detalj återkomma och behandla detta område när det gäller den kommande budgeten för nästa år. Vi kan i dag konstatera att vi har en tekoindustri som kravlat sig upp ur den grop den befann sig i under framför allt 1970-talet.

Deras insikter har varit viktiga och utgör självfallet en tillgång då det gäller framtida möjligheter och eventuella problem. Den omställning som nu kommer att ske på tekopolitikens område för att successivt avveckla importrestriktionerna är en av de åtgärder som skall bidra till att stärka konkurrenskraften i den svenska ekonomin. Om det förhåller sig så att importhinder leder till ökade priser för oss som konsumenter, och om de påverkar prisökningarna i samhället, bör man självfallet försöka ta bort hindren. Handelns utredningsinstitut och SPK har räknat fram att ett borttagande av handelshindren på tekoområdet skulle innebära en lättnad i hushållsbudgeten för en normalfamilj med mellan 1 500 Prot. 1988/89:47 och 2 000 kr. per år. 16 december 1988 Den fråga som man då ställer sig är: Klarar den svenska tekoindustrin den här omställningen? Detta har även behandlats av tidigare talare? Jag tror att da FOSS man i dag har resurser och är bättre förberedd än vad man var tidigare. = = 8 Z Genom framför allt den omställningstid som nu föreslås i propositionen ges möjligheter att förbereda åtgärder fram till 1991. Herr talman! Självfallet förstår jag och jag har den fullaste respekt för att människor i bygder där det finns en koncentration av industrier som påverkas av strukturförändringar och marknadsförändringar känner oro. Naturligtvis gör de det. Jag kommer själv från ett län som genomlevt verkstadsindustriförändringar, handelsstålsförändringar, specialstålsförändringar och förändringar inom tekoindustrin. Men jag har också sett hur man gått till väga för att lösa problemen och vad medvetna satsningar ger för resultat, satsningar på nya arbeten och på att förbättra och förnya befintlig verksamhet. Resultatet av dessa satsningar har lett till att på orter i just mitt hemlän, där tekoindustrin dominerar, är det stora problemet i dag brist på arbetskraft. Herr talman! För att den omläggning som nu skall ske på tekopolitikens område skall kunna genomföras så smidigt som möjligt, måste staten även i fortsättningen under denna omställningsperiod gå in med åtgärder som gör att eventuella påfrestningar lindras. Herr talman! Majoriteten i utskottet har ingen erinran mot den aviserade avvecklingen av importrestriktionerna för tekoprodukter. Utskottsmajoriteten vill dock understryka behovet av fortsatta stödåtgärder för tekoindustrin. Det är också viktigt att stöd och insatser i större utsträckning inriktas mot framför allt de små och medelstora företagen, vilkas problem är helt annorlunda än de stora företagens. Herr talman! Vi får, som sagt, anledning att återkomma till tekopolitiken under våren 1989. Jag avslutar med att yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på reservationerna.

Herr talman! Den industriella produktionen av kläder i vårt land har pågått sedan 1850-talet, och den har spelat en mycket viktig roll vid industrialiseringen av vårt land. Vi har dessutom ett klimat som kräver omväxlande och ordentlig klädsel. Det har varit naturligt att betrakta tekoindustrin som en av basnäringarna, och det svenska folket har slagit vakt om utvecklingen i denna näringsgren. Tekoindustrin har även bidragit med mellan 6 och 7 miljarder kronor per år i exportinkomster för vårt land. Hela regioner och många orter har haft sin dominerande industrisysselsättning i tekoföretag. Så är fortfarande fallet i Sjuhäradsbygden. Det är fullt naturligt att vi i denna kammare har ett stort ansvar när vi i dag beslutar om en framtida avveckling av importrestriktionerna för tekoprodukter. Importregleringen kan i det globala perspektivet inte vara annat än ett sekundärt medel att uppnå en god hushållning med våra gemensamma resurser. Det primära och viktiga måste ändå vara att regering och riksdag kombinerar avvecklingen av importrestriktionerna med offensiva åtgärder för att stödja denna bransch. 83 Vi måste ge fler tekoföretag möjlighet att få del av exportoch rationalise 16 december 1988 ringsfrämjande insatser samt insatser för att stödja produktutveckling och Merparten av tekoproduktionen sker, som sagt, i små och medelstora företag, och många av dessa är bara i början av sin förändringsprocess. Utan ett nytt offensivt branschprogram hade det inte varit möjligt att acceptera en så snabb avveckling av importrestriktionerna. Detta är också skälet till att min kollega Berndt Ekholm och jag har motionerat om aktiva åtgärder från regeringens sida under det kommande året. De tekoanställda och människor som har värnat om vår egen produktion av kläder har ofta, även i denna kammare, stämplats som protektionister, trots att det verkliga syftet har varit att ge konsumenten god kvalitet till rimliga priser, närhet och god service samt att bereda de anställda möjlighet att känna stolthet över sitt arbete. De tekoanställda i Sverige slår också vakt om sina kollegers rätt till fackliga rättigheter över hela vår jord. Det är naturligt att de anställda i Sverige motsätter sig att barn exploateras som arbetskraft, samtidigt som barnens föräldrar tvingas att gå arbetslösa. Men vad som är ännu värre är att de fattigaste av jordens alla fattiga utestängs från utbildning och utveckling när våra minsta bröder och systrar exploateras som arbetskraft. Det är skälet till att vi så ihärdigt motionerat om införande av en socialklausul i de internationella handelsavtalen. Vi anser också att vi kan finna vägen till rättvis global arbetsfördelning genom att Sverige i alla internationella sammanhang verkar för att de politiska, sociala och fackliga villkoren förbättras för människor som saknar dessa grundläggande rättigheter. Herr talman! Vi motionärer är i stort sett nöjda med näringsutskottets yttrande över våra motionsyrkanden nr 3 och 4. Det skall verkligen bli intressant att se hur det går med våra yrkanden nr 1 och 2 — som avser övervakning av prisutvecklingen på tekovaror och behovet av effektivare ursprungsmärkning — när importrestriktionerna så småningom slopas. Det är både konsumentpolitiskt och nationalekonomiskt viktigt att det finns ordentliga möjligheter till uppföljning av riksdagens beslut. Vi motionärer avser att noggrant följa vad regeringens arbete i de av oss aktualiserade frågorna ger för resultat, bl.a. i den kommande budgetpropositionen. Eftersom finansutskottet nu föreslår att riksdagen avslår våra yrkanden, kommer vi att avstå i den kommande voteringen när det gäller mom. 56, och om det behövs avser vi att återkomma i ärendet.

Herr talman! Det är med anledning av att diskussionen om tekopolitiken kom upp på dagordningen i dag som jag har anmält mig till talarlistan. För ett år sedan, liksom i dag sista dagen före juluppehållet, debatterades frågor rörande tekoindustrin. Då som nu: sist på talarlistan. En repetition av tekopolitiken gavs i kammaren även i våras den 4 maj. Det är inte min avsikt att i dag upprepa den debatten. Vi kommer, såsom Reynoldh Furustrand sade, tillbaka till tekopolitiken under vårsessionen. I finansutskottets betänkande återkommer moderata reservationer liknande dem vi stod för under föregående riksmöte. Jag känner mig föranledd att ge ett snabbt koncentrat av våra ställningstaganden angående multifiberavtalen. e Frihandel är en grundläggande förutsättning för en fungerande marknadsekonomi. Ett fritt utbyte av varor, tjänster och kapital är särskilt viktigt för ett litet land som Sverige. Vi har en liten chans att hävda oss mot de stora handelsblocken. Frihandeln är av avgörande betydelse för vårt näringslivs möjligheter att göra sig gällande på världsmarknaden. Även inom EG är målsättningen fri handel över gränserna. Vi har därför under flera år krävt att de särskilda importrestriktionerna mot tekovaror skall avskaffas. Genom multifiberavtalen begränsar vi i dag importen av tekovaror från 15 lågprisländer. Många av dem är u-länder. Samtidigt som vi genom vår biståndspolitik försöker ge hjälp till självhjälp, slår vi med protektionistisk handelspolitik undan benen för utvecklingsländerna inom just den industrisektor som de har goda förutsättningar att utveckla. Det är, vilket vi många gånger framhållit, omoraliskt att Sverige på detta sätt medverkar till att hålla tillbaka utvecklingsländernas industriella utveckling. Handelshindren är också till nackdel för de svenska konsumenterna, särskilt för barnfamiljerna, eftersom hindren höjer konsumentpriserna. Glädjande nog aviserar nu regeringen en avveckling av importrestriktionerna. Mindre glädjande för svenska konsumenter, och även för u-länderna, är att man avser att låta oss leva med importrestriktionerna i ytterligare tre år. Vi vill ge de svenska konsumenterna och u-länderna nytta av den fria handelns fördelar tidigare. Vi anser därför att en avveckling av handelshindren på tekoområdet skall inledas omedelbart. Med detta ser jag fram emot en mer uttömmande debatt om tekofrågorna till våren.

Herr talman! Jag har förståelse för om en riksdagsman, som uppfattar att sysselsättningen i hans region och län kan ta skada av vissa åtgärder, tar till orda mot dem. Det behöver inte innebära att jag tycker att den åsikten är riktig. Men jag kan ändå förstå och känna för vad Hans Nyhage och Lennart Brunander har sagt. Jag tycker inte att denna debatt — som handlar om tekorestriktioner mot u-länder — kan passera, när det från andra talare görs gällande att restriktionerna är till för att indirekt skydda människorna i u-länderna mot att behöva framställa sina varor under villkor som inte skulle anses vara acceptabla. Vi begränsar import av teko av nationella skäl. Det har skett bl.a. med hänsyn till sysselsättningen i Sjuhäradsbygden. Men låt oss inte lämna denna kammare i tron att vi har dessa restriktioner med hänsyn till u-länderna. Det har vi definitivt inte. Ökad arbetslöshet i u-länderna resulterar inte i bättre förhållanden där. Det är följden, om vi inte i det här fallet snabbare skulle avveckla tekorestriktionerna. Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendet.

Ärade kammarledamöter! Första delen av riksmötet är slut. Vi får nu alla ett välförtjänt uppehåll i arbetet. Jag tror att det är rätt att säga att riksdagen har ett väl fungerande system när det gäller att bereda ärenden. Utskott och partigrupper gör ett mycket ambitiöst och fint arbete för att ge kammaren goda beslutsunderlag. På andra punkter är vi kanske ännu inte lika framstående. Det gäller bl.a. riksdagens ställning som centralt forum för samhällsdebatten. Det är självklart att riksdagen skall ha denna roll. Men, jag tror att det fordras en del förändringar om vi på ett bra sätt skall kunna uppfylla den uppgiften. Behovet av omprövning kan gälla kammarens verksamhetsformer, t.ex. allmänpolitiska debatter och frågestunder, stödet och servicen till ledamöterna och presentationen utåt av riksdagen. Dessa frågor diskuteras ledamöterna emellan och i olika organ i riksdagen. Jag har också under hösten samtalat med många människor — både med sådana som har sin verksamhet i detta hus och med andra som betraktar oss utifrån. Denna debatt är viktig. Vi måste vara öppna för att pröva nya uppslag i vår verksamhet. En del nya grepp blir lyckade, andra kanske mindre lyckade. Men, om vi inte vågar försöka något nytt är risken stor för stagnation och minskat intresse för riksdagens verksamhet. Det betyder i sin tur ett minskat intresse för det demokratiska arbetet. Ett varningstecken kan vara det för vårt land låga valdeltagande som vi hade i höstas. En del konkreta förslag hoppas jag skall kunna presenteras inom kort. Diskussioner har tagits upp med partiernas representanter i talmanskonferensen. Dessa diskussioner kommer att fortsätta nu under helguppehållet. Jag är säker på att många här i salen har egna förslag och idéer. Partiernas representanter och jag tar gärna emot dem. Jag tackar Er alla för ett gott arbete i riksdagen i höst. Ett särskilt tack vill jag rikta till de tre vice talmännen som varit ett ovärderligt stöd för mig under mina första månader som talman. Innan vi bryter upp vill jag från oss alla rikta ett tack till riksdagens personal. Det är slående med vilket engagemang och intresse som riksdagens anställda utför sitt arbete. Vi är skyldiga dem ett varmt tack, och det föreslår jag att vi ger genom en applåd. Ärade kammarledamöter! Jag önskar Er alla en god öch skön helg! Med dessa ord förklarar jag kammarens sammanträde för avslutat.